Herr talman! Jan Emanuel Johansson har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ för att polisen ska ta över vaktansvaret på krogarna och för att införa ett kösystem som tvingar dörrvakterna att bemöta varje gäst. Han har också frågat mig vad jag avser att ta för initiativ för att krogarna ska ha en obligatorisk skyltning som talar om vad för typ av evenemang som krogen har för kvällen. Jag delar Jan Emanuel Johanssons uppfattning att vi ska arbeta mot diskriminering. Regeringen ser allvarligt på alla former av diskriminering. Vi har en i allt väsentligt tillfredsställande lagstiftning på detta område. Seriösa krogägare har ett självklart intresse att se till att denna lagstiftning följs. Från och med den 1 juli 2003 gäller lagen om förbud mot diskriminering. Denna lag syftar till att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimeringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Regeringen har vidtagit ytterligare åtgärder för att motverka diskriminering även på andra områden. Ytterligare förslag på åtgärder för att motverka diskriminering har nyligen också lagts fram av Diskrimineringskommittén. Dessa förslag bereds för närvarande på Justitiedepartementet. Ordningsvakter är personer som har förordnats av polisen för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. En ordningsvakt lyder redan i dag under polismyndigheten i det distrikt där han eller hon tjänstgör och har också en, låt vara allmänt hållen, skyldighet att hålla polismyndigheten underrättad om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet. När Jan Emanuel Johansson säger att polisen ska ta över vaktansvaret menar han, som jag uppfattar det, att det ska införas en närmare koppling mellan ordningsvakterna och polisen genom att polisen ska vara huvudman för ordningsvakterna. Jag delar Jan Emanuel Johanssons uppfattning att det kan finnas skäl att se över frågan om ordningsvakternas koppling till polisen. Jag är dock inte säker på att den lösning som han förespråkar är den rätta. Inom Justitiedepartementet pågår ett beredningsarbete kring ordningsvakternas koppling till polisen. En promemoria har remitterats. Regeringen avser att återkomma med förslag i frågan under nästa år. Då Jan Emanuel Johansson, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade talmannen överläggningen avslutad.